Fru talman! Frågan om militärt maktövertagande är aktuell i dessa dagar, och när det gäller det militära maktövertagandet i Turkiet har det tagit rätt lång tid innan framför allt borgerlighetens talesmän i Sverige har erkänt den turkiska regimens verkliga avsikter och innehållet i dess politik.

Detta framfördes i en interpellationsdebatt som jag hade med utrikesminister Ullsten för ungefär ett år sedan här i kammaren. Han sade följande, vilket jag citerar från kammarens protokoll nr 43 den 8 december 1980: ”Den nya regimen har suttit relativt kort tid vid makten. Det är därför svårt att ännu ha någon helt klar uppfattning om dess egentliga karaktär.” De borgerligas talesmän här i Sverige hade alltså svårt att inse den turkiska militärjuntans verkliga karaktär. De ville vänta litet och se vad som skulle hända i Turkiet. Som väl är, och det framgår av det utskottsbetänkande vi behandlar i dag, har det också i dessa led i Sverige börjat insmyga sig en uppfattning om att det kanske inte är så välbeställt i Turkiet. Det har tydligen trängt fram att den progressiva fackföreningsrörelsen DISK i Turkiet förbjöds direkt efter kuppen, att tusentals fackföreningsledare direkt kastades i fängelse eller avrättades. Tortyr förekom i stor utsträckning, vilket också omtalas på s. 3 i utskottsbetänkandet. Jag själv och mitt parti välkomnar det uppvaknande som skymtar fram i de här skrivningarna. Det är bara synd att man inte direkt den 13 september 1980 insåg vad den fascistiska militärjuntan i Turkiet hade för avsikt. Men vi är från vpk:s sida glada att man nu har insett detta, att utskottets skrivningar är positiva och att utskottet — och förhoppningsvis då också den svenska regeringen — är berett att vidta mer kraftfulla åtgärder mot militärledningen i Turkiet och dess förtryck av alla demokratiska frioch rättigheter. Jag har därför, fru talman, inget särskilt yrkande, utan avvaktar under det kommande året resultatet av dessa skrivningar och de åtgärder den svenska regeringen och de övriga partierna i riksdagen kommer att vidta när det gäller att bekämpa den turkiska militärledningens förtryck. Det finns dock en punkt som jag skulle vilja ha ett klarläggande på; det gäller ekonomin och de statskrediter som vi har diskuterat tidigare i samband med biståndsdebatter och annat. Det är på det sättet att det av posten Katastrofbistånd, i det svenska biståndsprogrammet, har beviljats statskrediter till den fascistiska militärjuntan i Turkiet. Vi har mycket kritiskt påpekat detta sedan ett par år tillbaka. Vi har inte fått något svar på det. Nu sade utrikesminister Ullsten, vid den förut nämnda interpellationsdebatten, att han kunde tänka sig att se över detta, och motsvarande uttalanden återkommer också i slutet av utskottsbetänkandet. Jag skulle gärna vilja höra litet mera om vad utskottet menar med det. Menar man att Sverige inte skall bevilja dessa statskrediter, som ännu inte har tagits i bruk, eller skall de få stå kvar och kunna användas av militärregimen i Turkiet litet längre fram? Det vore ganska intressant att få detta klarlagt, och jag hoppas att vi skall få det — kanske nu, kanske senare. I vilket fall som helst kommer vi fortsättningsvis att bevaka den frågan. Jag har, som jag sade tidigare, inget särskilt yrkande.

Fru talman! Det finns ingen anledning för mig att gå in i någon debatt med Oswald Söderqvist om den aktuella situationen i Turkiet. Alla som är intresserade av att stödja demokratiska rörelser och ett demokratiskt samhällssystem beklagar naturligtvis att man i Turkiet — en av de stater som tillhörde de alltför få demokratierna — har frångått de demokratiska principerna genom att bl.a. behandla oliktänkande på ett sätt som vi anser vara helt oacceptabelt ur demokratiska synpunkter. På samma sätt beklagar vi naturligtvis, för att ta ett aktuellt exempel, att s.k. progressiva fackföreningskrafter i närområdet nu stoppas, också här av militära insatser — jag tänker på den alltför oroande och skrämmande situation som vi nu upplever i Polen. Fru talman! Vad diskussionen närmast gäller i fråga om Turkiet är i vilket forum vi från svensk sida skall agera för att försöka återställa demokratin i Turkiet. Frågan gäller om detta skall ske inom ramen för Europarådet eller om det skall ske inom ramen för Förenta nationerna. Vi har från utrikesutskottets sida hävdat att detta rimligen bör ske inom ramen för Europarådet. Turkiet har självt en gång ansökt om medlemskap i Europarådet. En av Europarådets viktigaste uppgifter är att slå vakt om just demokratin, och vi menar att det alltså är inom ramen för Europarådet som man från svenskt håll borde försöka återställa demokratin i Turkiet. Jag delar Oswald Söderqvists uppfattning att detta är en process som tyvärr har tagit alltför lång tid. Men vi hoppas att vi genom politiska och ekonomiska åtgärder, framför allt från ministerkommitténs sida, skall kunna återställa det demokratiska systemet i Turkiet. När det gäller krediterna säger utskottet klart att det inte är givet att dessa skall kunna utnyttjas. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag tänker inte heller vid detta tillfälle ta upp någon debatt med Per-Olof Strindberg om förhållandena i Turkiet eller på något annat ställe. Jag konstaterar bara att det för borgerlighetens företrädare, med moderata samlingspartiet i spetsen, har tagit mycket, mycket lång tid innan de har kommit fram till det ställningstagande som vi nu ser. Det kan vara anmärkningsvärt ur många synpunkter. För att återvända till ekonomin har jag inte fått något klart svar på min fråga, och jag förmodar att jag inte kommer att få något sådant heller. Jag konstaterar bara att det är anmärkningsvärt att dessa statskrediter från Sverige fortfarande, mer än ett år efter militärkuppen, står till förfogande för Turkiet, om den turkiska regimen så önskar. Det som utrikesministern framförde i interpellationsdebatten för ett år sedan och som återges i betänkandet hindrar inte på något sätt att dessa miljoner betalas ut. Jag har inte fått något klart besked på frågan om det finns något substantiellt innehåll i det som utrikesministern i interpellationsdebatten sade om ekonomiska påtryckningar mot Turkiet eller om det i det här fallet liksom i så många andra fall bara är vackra ord.
Fru talman! Det står klart utsagt att utskottet inte betraktar det som absolut givet att krediterna skall kunna utnyttjas, utan de skall kunna användas som påtryckning mot Turkiet. Jag skall definitivt inte ta upp någon debatt med Oswald Söderqvist om vilket av partierna, moderata samlingspartiet eller vänsterpartiet kommunisterna, som är mest demokratiskt.
Fru talman! Det är nog tur för Per-Olof Strindberg att han inte tar upp den debatten. Jag konstaterar på nytt att vi inte har fått något besked om krediterna. Alla demokratiska partier i riksdagen har anledning att noga bevaka att inte denna statskredit på flera miljoner tas från de svenska biståndspengarna under rubriken katastrofbistånd och slussas över till den militära regimen i Turkiet.

Fru talman! Bara ett par ord om krediterna till Turkiet. De började ges redan under föregående regim, innan militärerna kom till makten. De två exportkrediterna på vardera 25 milj.kr. som nu gäller och som är bundna till leveranser från Sverige kräver i sin tur ett avtal mellan Sverige och Turkiet. Något sådant avtal har inte ingåtts. Biståndskrediten på 20 milj.kr. kräver också en överenskommelse om biståndsprojekt eller ändamål. Något sådant avtal har ej heller ingåtts. Pengarna ligger alltså kvar i Sveriges riksbank, mitt över gatan.
Fru talman! Det är ju gott och väl att krediterna beviljades till den föregående regimen, även om jag och mitt parti och säkert också många andra tycker att det finns länder som hade varit betydligt mera värda att satsa svenska statsmedel på och ge krediter till än Turkiet, även före militärkuppen. Men faktum kvarstår att sedan kuppen genomfördes har man inte på ett bestämt sätt dragit tillbaka dessa krediter. Att det inte har träffats några avtal, att man fortfarande så att säga låter pengarna ligga — om de nu finns i riksbanken eller var de redovisas någonstans — är ointressant. Man har inte på ett bestämt och entydigt sätt sagt att här har vi nu fått en typ av regim som inte bör få några pengar från de svenska skattebetalarna och absolut inte några pengar över biståndsanslaget. Detta är fortfarande anmärkningsvärt.

Fru talman! Vår grupp har fogat ett särskilt yttrande till det här betänkandet. Förra året gjorde regeringen ett enligt vår mening principiellt hållningslöst kast i sin inställning till rätten till självbestämmande för folket på Östra Timor. Bakgrunden är att Östra Timor är ett av de lyckligtvis få områden som har varit föremål för FN:s avkolonialiseringssträvanden där avkolonialiseringsfrågan håller på att lösas genom folkmord. Indonesiens massakrer på befolkningen på Östra Timor har diskuterats många gånger här i riksdagen och är väl kända för kammaren. Det finns alltså ingen anledning att nu gå närmare in på den historieskrivningen. Den svenska regeringen höll alltså t.o.m. år 1979 i FN aktivt på Östra Timors folks rätt till självbestämmande och stödde de resolutioner som krävde denna rätt. År 1980 kastade man om och avstod från att rösta i voteringen i Förenta nationerna, vilket väckte stor uppmärksamhet, eftersom Sverige brukar hävda förtryckta folks rätt till självbestämmande. Det är inte egendomligt att andra länder lade stor vikt vid den svenska regeringens ändrade hållning. De skäl som angavs av regeringen är enligt vår mening inte hållbara. Som ett första motiv angav man att den humanitära sidan av problemet i 1980 års resolution hade tunnats ut till den grad att det från svenska utgångspunkter måste vara en konsekvent linje att avstå från att rösta. Men de humanitära krav som fanns i resolutionen var i själva verket flera och mer preciserade än i de tidigare resolutioner som den svenska regeringen hade stött. Och den akuta svältsituationen på Östra Timor var också en given bakgrund till att de humanitära kraven faktiskt kom att skärpas i denna resolution. För att i sammanhanget gå till årets utskottsbetänkande vill jag understryka vad som där sägs om att utskottet vill ”framhålla vikten av att Röda Korset och andra internationella biståndsorganisationer är beredda att ånyo bistå befolkningen i området om försörjningsläget snabbt skulle försämras”. Det har nämligen i år väckts farhågor i FN för att det återigen kan bli en svältkatastrof under vintern. Det andra motiv som den svenska regeringen angav för att ändra sin röstning var att till skillnad från tidigare de politiska aspekterna dominerade, som man uttryckte det, i resolutionen. Men vad skedde? Jo, i de resolutioner i FN där man uttryckte rätten till självbestämmande var det identiskt samma formuleringar som tidigare. Det fanns ingen skillnad där. Jo, det fanns en, och det var en viktig skillnad: För första gången tog Portugals regering — den gamla kolonialmakten — i någon mening sitt ansvar för att bidra till avkolonialiseringsprocessen genom att aktivt vilja gå in och söka en lösning som skulle kunna bidra till att Östra Timor till slut fick sin rätt. Dessa strävanden av Portugal uttryckte man sig självfallet uppskattande om i resolutionen, men det var den enda politiska skillnaden i den. Innebär den svenska regeringens inställning att de politiska aspekterna dominerade för mycket? Man ställer upp för rätten till självbestämmande, men när sedan för första gången något praktiskt skall göras av den gamla kolonialmakten för att förverkliga den, då törs man inte längre vara med. Det finns inget annat sätt, såvitt vi förstår, att tolka regeringens inkonsekventa handlande, och därför finns det, som vi säger i vårt särskilda yttrande, inga bärande pricipiella skäl som kan motivera den ändrade röstningen. Den var — och det står vi fast vid — ett beklagligt avsteg från det sätt, på vilket Sverige brukar hävda folkens rätt till självbestämmande.

Fru talman! I den av Noam Chomsky & Edward S. Herman nyligen på svenska utgivna boken ”De mänskliga rättigheternas politiska ekonomi” med undertiteln ”Washingtonsambandet och fascismen i tredje världen” har Nr 53 man indelat olika blodbad som förekommit i världen i s.k. konstruktiva blodbad och godartade blodbad. De godartade blodbaden anses vara de som är utförda av till USA vänligt sinnad makt och som gynnar affärsmetoder och strategiska intressen. Bakgrunden till det betänkande som i dag behandlas är ett konstruktivt eller godartat blodbad. Blodbaden på Östra Timor tål väl att jämföras med dem som har skett i Kampuchea. Även om de av ideologiska skäl inte har redovisats så väl i svenska massmedia, är de enligt internationella bedömningar jämbördiga. I dagens betänkande kräver vi att riksdagen skall besluta att tala om för regeringen att vi tycker illa om att den bytte fot i omröstningen i FN om ockupationen av Östra Timor. Mats Hellström har på ett utmärkt sätt redogjort för hela bakgrunden till vår motion. Vi tror att riksdagen genom att ge denna vår inställning till känna för regeringen kan förmå regeringen att åter inta den ståndpunkt som traditionellt är Sveriges, nämligen att försvara de små folkens rätt till nationellt självbestämmande. Vi från vpk har anfört att regeringens ändrade ställningstagande vid omröstningen i FN berodde på att man ville förbättra relationerna med Indonesien, som bl.a. är en stor vapenkund till den svenska krigsindustrin. Den här förändringen skedde ungefär samtidigt som man gick in i en internationell biståndsorganisation för Indonesien, IGGI. Det vore, fru talman, att spela teater om jag stod här i talarstolen och sade att jag var speciellt förvånad över att den svenska regeringen bytte fot. Det är jag inte. Däremot är det mycket stötande och anmärkningsvärt samt egentligen ganska förunderligt att man vågade byta fot på detta sätt i en så känslig fråga som folkrätten. Det är skamligt, principlöst och avskyvärt. Utskottet, som haft att behandla vår motion i vilken vi kräver detta uttalande, säger inte speciellt mycket. Man relaterar vad som har hänt i Östra Timor och försöker på alla sätt förklara att Sverige inte har bytt fot. Trots att regeringen röstade på ett annat sätt än tidigare, så tycker den fortfarande samma sak. Det är en beklämmande skrivning. Jag hade tänkt citera något av vad Mats Hellström sade i en interpellation den 16 januari i år. Nu behöver jag inte göra det, eftersom han själv upprepade stora delar av vad han då sade, och han angav alldeles utmärkta argument för att stödja vår motion. Jag kan därför inte begripa varför ni socialdemokrater inte avger en reservation i vilken ni stöder vår motion. Jag tycker att ert särskilda yttrande, mot bakgrund av vad ni faktiskt säger om folkrätten i Östra Timor, innebär samma principlösa och dubbeltungade tal som regeringen håller sig med. Regeringen säger att den självklart stöder folkrätten och ett självbestämmande på Östra Timor men att den inte kan rösta för det. Socialdemokraterna säger att det som står i kommunisternas motion naturligtvis är riktigt men att man inte kan biträda den. Nu har ni hamnat i precis samma fålla som den borgerliga regeringen. Hur skall ni i den situationen med någon styrka kunna kritisera regeringen för vad den har gjort i FN? Jag tycker att socialdemokraternas agerande verkligen är 173 underligt, och det finns bara ett ord för det, nämligen hyckleri. Fru talman! Jag hemställer om bifall till vpk-motionen, yrkande 3.
Jag beklagar, fru talman, den sterila och motsägelsefulla utrikespolitik som vänsterpartiet kommunisterna företräder när man i stället för att med kraft vända sig mot regeringen angriper en av de politiska rörelser som faktiskt har försökt att göra någonting konstruktivt i opinionsbildningen, både här och i andra fora, för Östra Timor och Fretilin. Och det är ett rent hyckleri från vpk-sidan att göra ett nummer av att socialdemokraterna inte ansluter sig till vpk-motionen, eftersom den ju utgår från en syn på erkännandefrågor som vpk har helt för sig själv. Den finns uttryckt i motiveringen till motionen, men den stämmer inte med den syn som tillämpas av Sverige och alla andra nationer i världen, såvitt jag känner till, nämligen den som utgår från normala grunder och principer för att folkrättsligt erkänna eller inte erkänna ett land som självständig republik. Det är mot den bakgrunden, nu liksom i de tidigare debatterna, som vpk skiljer ut sig från alla andra. — Så anklagelsen för hyckleri, fru talman, slår nog grovt tillbaka på vpk och dess, att döma av det föregående anförandet, tyvärr tämligen hållningslösa politik.
Fru talman! Nu har vi inte något yrkande om erkännande av Östra Timor. Läs motionen! Däremot har vi ett yrkande om att ”riksdagen som sin mening beslutar ge regeringen till känna vad som i motionen anförs beträffande omröstning i FN”. Det är ju det ni skall ta ställning till. Ni formulerar er så väl i ert särskilda yttrande, men jag tycker att ni hade kunnat kosta på er en reservation, om det nu är så att ni stöder frågan. Det är fråga om hyckleri och ingenting annat. Hur skall ni nu kunna klara er ur den här situationen? Jag är mycket förvånad. Efter Mats Hellströms interpellationsdebatt den 16 januari trodde jag att vi hade ett fullt och fast stöd av honom och att vi båda intog samma ståndpunkt i den här frågan, men dagens behandling visar att socialdemokraterna viker sig.
Fru talman! Om principerna i yrkanden nu är så viktiga, kunde jag väl fråga varför vpk då har frångått det yrkande man där hade förra året. Men det skulle vara att använda sig av samma dåliga advokatyr och diskutera på samma tämligen låga nivå i den här debatten som vpk. Vpk har ett nytt yrkande i år. Varför har ni inte samma yrkande om rent erkännande som ni hade förra året? Ni har det däremot i bakgrunden i er motivering, och detta är det naturliga skälet till att vi inte har gjort er motion till föremål för en reservation. Det faktum att ni själva har gått ifrån det yrkande ni lade fram förra året innebar, trodde jag, när jag läste utskottsbetänkandet, att ni hade kommit till någon insikt om att ni hade en mycket steril och från alla andra politiska rörelser skiljaktig uppfattning om Nr 53 erkännandefrågor och om vilka grunder som gäller för erkännande av stater. Jag hade uppenbarligen fel. Men det kanske går att förklara varför vpk har ett annat yrkande i år än förra året. Om det var just den principen som var så viktig, kan ju inga andra överväganden, såsom orm man kunde få igenom den i riksdagen, ha varit bestämmande.
Fru talman! Det var ett mycket dåligt försvar för att ni inte stöder vår motion. Jag måste återigen fråga: Vad är det för fel på ett yrkande som stämmer med en av socialdemokraterna uttalad politik? Det är den frågan man måste ställa, för det är ytterst den det handlar om. Ni medger ju att det vi säger är riktigt, men varför avger ni inte en reservation? Kan ni ge någon motivering för detta, så är jag nöjd.

Fru talman! Sture Korpås är som vanligt vältalig, när han redovisar för och försöker förklara utrikesutskottets ställningstagande. Men om man säger att man hävdar principen att ett land självt skall bestämma sin framtid, men viker sig i FN bl.a. därför att andra länder som ligger i närheten har ändrat sin omröstning, då håller man ju inte på den svenska principen, som borde vara den raka och enkla. Jag har mycket svårt att förstå vad man skulle förlora på att vidhålla att Östra Timor har rätt till självbestämmande, alldeles oavsett vilken politisk inriktning som en framtida regim på den ön kommer att ha. Jag har mycket svårt att förstå varför man behövde ändra sig vid voteringen i FN. Jag tycker inte heller att vi har fått någon godtagbar förklaring till det. Jag måste berömma Mats Hellström för den argumentation han förde i samband med sin interpellation i januari. Han utvecklade där varför Sverige vid omröstningen i FN borde ha vidhållit sitt tidigare ställningstagande. Den indonesiske makthavaren Malik har sagt att Indonesien med vapenmakt kommer att motarbeta alla självständighetsförsök från Östra Timors sida och att FN, som tidigare krävt att Indonesien skall lämna Östra Timor, inte har med saken att göra. Grannländerna accepterar det, och den svenska regeringen accepterar det uppenbarligen också.
Nr 53 Fru talman! Jag har faktiskt inte begärt ordet, men när jag nu ändå fått det Onsdagen den kan jag ju ta det. När fru talmannen i oträngt mål ger mig möjlighet att tala 16 december 1981 kan jag säga några ord till Sture Korpås. Han upprepade regeringens förklaring från 1980 till att man inte ville fortsätta följa den linje man valt tidigare år. Han upprepade den utan att på något sätt motivera den. Vi har både i utskottet och i det särskilda yttrande socialdemokraterna gjort visat på att detta regeringens ställningstagande var felaktigt. 1980 års resolutionstext var inte mindre humanitär, och den enda punkt på vilken den var i någon mening mer politisk var uttalandet till förmån för Portugals initiativ i FN. Mot den bakgrunden var det en inkonsekvent handling av regeringen att avstå vid omröstningen i FN 1980. Eftersom Sture Korpås inte gick in på den frågan utan bara refererade uttalandet, måste jag uppfatta det så, att även han fann regeringens handlande då inkonsekvent.

Fru talman! Att mena ja och säga nej är tydligen en bärande princip, som man lyckas krångla sig fram med när det gäller besvärliga frågor, Sture Korpås.

Fru talman! Under flera år har vi i denna kammare varit mycket väl medvetna om de svårigheter som LKAB och SJ har haft att effektivisera malmtransporterna mellan malmfälten och hamnarna. De ekonomiska bedömningarna av de verkliga kostnaderna har varierat stort, och knappt har avtal slutits förrän det har uppstått svårigheter att uppfylla avtalskraven. Alla parter har upplevt detta förhållande som djupt otillfredsställande. Bortsett från den irritation som har skapats mellan de anställda på resp. håll, så har de ständiga tvisterna lett till ineffektivitet och passivitet när det gäller att få till stånd förändrade villkor. Det är därför glädjande att de båda företagen och de anställda på resp. håll nu har insett att man måste gå in i ett konstruktivt samarbete för att förnya transportsystemet på och kring malmbanan. En hake finns det emellertid fortfarande. Om inte också Norske Statsbaner och deras anställda förs in i samarbetet för att rationalisera malmtransporterna, är risken stor att man hämmar förnyelsearbetet också på den svenska sidan. Därför måste regering och företag, i likhet med vad de anställda redan har gjort, ta direkta kontakter med resp. norska parter för att få dem att medverka i förändringarna. Jag är medveten om svårigheterna i Narvik. Men de går att bemästra, om alla bjuder till. Alternativen är andra transportvägar eller nedläggning, och de är mycket mera motbjudande än en rejäl förnyelse i Narvik. Och jag vill, fru talman, understryka att jag anser att regeringen på denna punkt har ett utomordentligt ansvar för att se till att förhandlingar med norrmännen kommer i gång. De har dröjt länge nog. Jag har i all korthet velat ge den här bakgrunden till den reservation som vi från socialdemokratiskt håll har avgivit i betänkandet om bidrag till vissa transporter på malmbanan. Regeringen föreslog i proposition 32 ett anslag på 600 milj.kr. för att SJ under åren 1982-1984 skulle kunna lämna LKAB en samhällsekonomiskt motiverad fraktnedsättning för transporter på malmbanan. Från socialdemokratiskt håll konstaterade vi då i en partimotion att någon mer definitiv lösning av frågan om frakterna på malmbanan inte hade redovisats av regeringen. Man skrev bara ut checken, men gick inte in på de svårigheter som verkligen förelåg. Först sedan ett långsiktigt rationaliseringsprogram och en redovisning av tänkbara förändringar i prissättningsprinciperna har lagts fram finns det, enligt vår mening, möjligheter att bedöma behovet av fraktnedsättning för LKAB under de närmaste åren. Trafikutskottet har, glädjande nog, i enlighet med den socialdemokratiska motionen och en moderat motion med samma innebörd beslutat att föreslå kammaren att nu anvisa endast de 350 miljoner som behövs för 1982. Först sedan ett långsiktigt, samordnat åtgärdsprogram för hela malmbanan har redovisats, kan riksdagen ta ställning till reduktionerna av fraktkostnaderna Nr 53 för de följande åren. Den borgerliga majoriteten förutsätter att fraktnedsättningen för åren 1983-1984 skall hålla sig inom ramen 250 miljoner. Vi vill hålla frågan om anslaget till 1983 och 1984 öppen. Den kan, enligt vår mening, bedömas först när det långsiktiga åtgärdsprogrammet är klart. Målet bör i stället vara att parterna ges förutsättningar att göra sådana prisöverenskommelser att de klarar transportekonomin utan subventioner. Också i denna fråga, fru talman, har regeringen ett utomordentligt ansvar. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Till trafikutskottets betänkande nr 7 har fogats en i särklass kort reservation, som socialdemokraterna svarar för. Man har från reservanternas sida inte velat fastslå riktlinjerna för det ekonomiska stöd som staten är beredd att gå in med under en övergångsperiod tills ett åtgärdsprogram för att minska kostnaderna för malmtransporterna har tagits fram. Att LKAB:s fraktkostnader måste minskas är alla överens om. Tillvägagångssättet är föremål för en översyn, eller, som det heter, en förutsättningslös analys av transportsituationen på malmbanan. Frågan påverkas inte bara av LKAB och SJ utan även av Norske Statsbaner, NSB, som Bertil Zachrisson nyss så riktigt sade. Därför är det viktigt att de nämnda tre enheterna snarast gemensamt kan presentera det åtgärdsprogram som jag nyss nämnde, för att minska kostnaderna för malmtransporterna. Detta är en förutsättning, om inte LKAB:s konkurrensförmåga skall slås ut i den hårdnande internationella konkurrensen. Utskottet förutsatte redan i sitt betänkande 1979/80:10 att regeringen med största uppmärksamhet skulle följa utvecklingen och framlägga förslag till långsiktiga lösningar. Det är ett enigt utskott som ställer sig bakom propositionens skrivning för de principer man bör arbeta efter. Utskottet finner det otillfredsställande att LKAB:s kostnader för järnvägstransporter av malm tar hela 30 90 av LKAB:s malmintäkter. Rationaliseringsarbetet måste därför bedrivas med kraft och ha en målmedveten långsiktig inriktning. Det är också viktigt att regeringen mycket snabbt kommer fram med det utredningsförslag som vi väntar på. Departementschefen och utskottet är också överens om att åtgärder som kan påverka SJ:s förutsättningar som affärsverk inte bör komma i fråga. Redan tidigare har utskottet uttalat principen att varken regeringen eller riksdagen bör ingripa i SJ:s prisöverenskommelser. SJ:s ställning som affärsverk skulle i så fall kunna påverkas, och dess förmåga att konkurrera på lika villkor skulle kunna äventyras. 79 Det är som sagt ett enigt utskott som står bakom propositionens principer i vad gäller den långsiktiga inriktningen för LKAB:s malmtransporter. Endast i ett avseende har utskottet inte kunnat enas. Det gäller det statliga bidragets storlek. Om 1982 års anslag på 350 milj.kr. råder det enighet. Men om propositionens inriktning för år 1983 och 1984 har enighet inte kunna uppnås. I propositionen föreslås 150 milj.kr. för 1983 och ytterligare 100 milj.kr. för 1984, dvs. sammanlagt 600 milj.kr. Utskottsmajoriteten förutsätter, att om behov av fraktnedsättning visar sig föreligga för tiden efter år 1982, detta inte kommer att medföra att de i propositionen angivna beloppen kommer att överskridas. Detta bör enligt utskottet ges regeringen till känna. Socialdemokraterna har inte velat vara med om den målsättning som förespråkas såväl i propositionen som av utskottsmajoriteten. De har valt att tyst gå förbi kommande års målinriktning. Detta är beklagligt — men dock ett faktum. Den enda förklaring man kan finna till ett dylikt ställningstagande är att socialdemokraterna vill vara obundna för att — i vanlig ordning, höll jag på att säga — anklaga regeringen för att det inte sker någonting. Men utskottsmajoriteten har med sin skrivning klargjort vilken inriktning som bör gälla. Samtidigt förutsätter utskottet att regeringen ser till att utredningsmaterialet snarast kommer fram. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Herr Rejdnell är överens med mig på en punkt, och det är om det nödvändiga i att det snabbt kommer förslag till åtgärder på detta område. Människor från de olika företagen arbetar ju med att försöka komma fram till sådana förslag. Jag har emellertid i dag fått klart för mig att man av olika anledningar håller på att skjuta upp detta arbete. Därmed kommer resultatet av arbetet så långt fram i tiden att det nu är mycket osäkert om man får fram ett faktaunderlag, så att man kan ta ställning till kostnadsutvecklingen nästa år från de utgångspunkter som utskottet har tänkt sig. Det gör det så mycket mera konstigt att försöka föreslå ramar för de kommande åren, eftersom man då gör det i blindo. När vi har fått enighet i utskottet om att vi skall stanna vid 1981 års anslag och inte gå längre, är det, herr Rejdnell, just därför att vi inte har någon målsättning. Herr Rejdnell försöker låtsas att de en och en halv sidorna i propositionen innebär någon målsättning, men det gör de ju inte. Det är därför som både moderaterna och vi socialdemokrater i motioner anser att man måste stanna vid detta år för att få fram ett ordentligt underlag. När detta underlag föreligger, då skall vi ha möjlighet att ta ställning. Att i dag binda sig för en summa som bara är tillyxad gagnar varken LKAB eller SJ. Därför tror jag riksdagen gör klokt i att i detta hänseende följa den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Bertil Zachrisson säger att man kan befara att denna överenskommelse kommer att skjutas på framtiden. Då är det ju så mycket viktigare att vi från utskottets sida trycker på att vi förväntar oss en lösning på det här området snarast. Här sitter tre parter, och eftersom en av parterna är norsk är det kanske ganska svårt för den svenska regeringen att helt styra tidsplanen. Den press som den svenska regeringen får genom de uttalanden vi här gör borde kunna vara till hjälp för oss att ändå få fram ett underlag ganska snart. Som Bertil Zachrisson säger, vill moderaterna stanna för 350 milj.kr. Så står det mycket riktigt i motionsyrkandet. Men vi har dock en utskottsskrivning, där vi säger att därest det skulle behövas mera pengar skall dessa tilldelas inom ramen av de 600 milj.kr. som propositionen förespråkar. I och med detta har vi angivit en klar målsättning för hur man skall kunna handlägga ärendet fortsättningsvis. Man måste komma in i bilden i den takt som behövs, så att man inte ständigt behöver lägga till så mycket pengar framöver. Det finns i socialdemokraternas skrivning ingen planering som säger att det kommer att bli 150, 100 eller kanske 500 milj.kr. till. Vi har dock den målsättningen att 600 milj.kr. är gränsen.
Herr talman! Det är riktigt att problemet med de norska statsbanorna är ett mycket besvärligt problem. Men det är anmärkningsvärt att regeringen på den punkten har varit så passiv — det gäller inte bara den nuvarande regeringen utan även den föregående. Nu lär det bli någon övning framöver, enligt vad som ryktas, och det är bra att den kommer till stånd. Men det är anmärkningsvärt senfärdigt av regeringen att man inte har gått in och tagit upp förhandlingar med norrmännen om detta på ett mycket tidigare stadium. Sedan är det så, herr Rejdnell, att det ni här säger om 150 milj.kr. resp. 100 milj.kr. för de närmaste åren bara är hugget rakt i luften. Det finns ingen målsättning för det. Ni har ingen aning om, om det blir detta belopp eller något annat. Det kan ni helt enkelt inte avgöra. Regeringen har ingen grund och ni har ännu mindre någon grund för att påstå att det är de här pengarna som behövs under åren framöver. Det är ju det utredningsarbetet skall visa OSS. Därför menar vi att den öppenhet som finns i den socialdemokratiska reservationen är det enda realistiska. Det andra är ett spel för galleriet.
Herr talman! Om det finns någon grund eller inte kan kanske andra bedöma. Men om man lämnar öppet helt och hållet, utan att ha någon uppfattning om var gränsen bör gå, tycker jag att grunden är ganska flytande. Om man däremot säger att detta skall kunna klaras inom ramen för de 600 miljonerna och att vi skall ha utredningen klar inom denna tid, blir det en press på både regeringen och andra parter att verkligen försöka uppnå detta mål. Då har man en målsättning — i det andra fallet säger man bara: Vi får vänta och se.

Herr talman! Få järnvägsbanor i vårt land har en så stor betydelse för en regions näringsliv och sysselsättning som malmbanan i Norrbotten. Det är nära 100 år sedan beslutet kom om att bygga denna bana, som är och har varit en viktig förutsättning för gruvoch stålverksamheten i länet. Under senare år har frakttaxorna diskuterats vid åtskilliga tillfällen i denna kammare. Dessa taxor har för SJ varit en viktig inkomstkälla under lång tid och därmed hjälpt till att bygga ut järnvägsnätet i vårt land. Under LKAB:s vinstrika år, då företaget pumpade in miljard efter miljard i den svenska statskassan, kunde också företaget bära höga fraktkostnader för järnmalmstransporterna. Som bekant är läget för LKAB annorlunda nu. Kravet på att få till stånd lägre fraktkostnader efter malmbanan har under de gångna åren mötts med åtskilliga löften från de borgerliga kommunikationsministrarna. Om man går tillbaka några år i tiden så var t.ex. den dåvarande kommunikationsministern i september 1977 uppe i Kiruna och lovade att vidta åtgärder för att få till stånd lägre frakttaxor. Vad det löftet var värt kunde konstateras knappt en månad senare då LKAB:s ekonomichef i en pressintervju meddelade att vad vi nu erfarit är att kommunikationsministerns besked inte var riktigt förankrat. Det är väl ungefär på det sättet som ärendet har behandlats sedan dess. Det har verkligen inte saknats löften, men av någon anledning har dessa löften inte varit ordentligt politiskt förankrade. Under en period 1978 föredrog NJA att frakta en viss kvantitet järnmalm med lastbilar just på grund av de höga fraktkostnaderna på malmbanan. Det var alltså betydligt billigare att frakta malmen via landsvägstransporter sträckan Kiruna-Luleå, som är ca 35 mil, i stället för att utnyttja SJ:s transporter. I den proposition och i det betänkande som vi nu behandlar föreslås en tillfällig lösning tills andra åtgärder kan vidtas, och det är självfallet bra att så sker — kortsiktiga lösningar är bättre än inga alls. En viktig del i arbetet för att få ned kostnaderna är det åtgärdsprogram som nu håller på att arbetas fram i samarbete mellan LKAB, SJ och NSB. Som det står i utskottsbetänkandet skall det här arbetet redovisas för riksdagen så snart som möjligt. Målsättningen bör vara våren 1982. Den andra viktiga delen i betänkandet är den skrivning som lyder enligt följande: ”Utskottet utgår från att synpunkter av det slag som framförs i motionen” — alltså den socialdemokratiska partimotionen — ”bl.a.möjligheterna att ändra prissättningsprinciperna för malmfrakterna, därvid övervägs.” Det bidrag som föreslås för 1982, alltså 350 miljoner, är en nödvändighet för att klara dessa malmfrakter. Men att, som de borgerliga vill, redan nu skriva fast fraktbidrag för de närmast kommande åren därefter är att försöka Nr 53 spå in i framtiden på ett orimligt sätt. Vi måste först få klarhet i vilka effekter Onsdagen den ett åtgärdsprogram kan ha på de höga fraktpriserna, innan man kan 16 december 1981 bestämma eventuella bidrag för kommande år. Dessutom bör, precis som det står i utskottsbetänkandet, möjligheterna att ändra prissättningsprinciperna övervägas. Att, som den borgerliga majoriteten i utskottet redan nu vill, försöka låsa fast framtida eventuella behov av fraktnedsättning för LKAB är att undergräva en del av gruvbrytningens framtid i Norrbotten med allt vad det på sikt för med sig för sysselsättningen i detta län. Det är beklagligt att folkpartiets representant, som nu tydligen anför de borgerliga styrkorna i detta sammanhang, står upp och talar för att låsa fast de kommande eventuella bidragen. Det är knappast förvånande — det är inte så många veckor sedan som folkpartiet på ett liknande sätt anförde de borgerliga styrkorna när det gällde att avskaffa transportstödet för viktiga delar, bl.a. för sågverken och stålindustrin i Norrbottens län.

Herr talman! Den proposition som vi behandlar i dag är ett bevis på att malmfraktsproblematiken äntligen tas på allvar. Det är många frågor, interpellationer och motioner som förts fram i detta ärende under senare år. Ett intensivt arbete, inte minst från fackliga organisationer inom LKAB och i Norrbotten, har gjort att frågan om de orimligt höga fraktkostnader som SJ tar ut av LKAB för malmtransporterna nu ser ut att få en lösning. Det är beklagligt att det inte har gått att få ett helt enigt utskott kring propositionens förslag om 600 milj.kr. fördelade på tre år. Moderater och socialdemokrater anser att man bör avvakta det utredningsarbete som pågår i samarbete mellan LKAB, NSB och SJ innan man tar ställning till beloppet. För min del anser jag att det hade varit värdefullt för företaget att få besked i dag om vilka pengar som står till förfogande. Nu vet man bara att man får 350 milj.kr. för 1982. På grund av moderaternas önskan att profilera sig kan LKAB i dag inte få ett besked. Eftersom jag inte heller kan acceptera socialdemokraternas uppläggning kommer jag att rösta med utskottet.

Herr talman! Det finns anledning att från moderat håll här i riksdagen förklara att vi av allmänna sparsamhetsskäl gått tillsammans med regeringspartierna i fråga om fraktnedsättningsbeloppens storlek för 1983 och 1984. Det är inte nödvändigt att koppla resultatet av den organisationsutredning beträffande malmbanan som nu pågår till storleken på fraktnedsättningsbeloppen.

Det är alltså för att redan nu ge korrekt upplysning till LKAB och för att principiellt hålla fast vid att riksdagen skall iaktta sparsamhet med utgifter som ligger så pass långt fram i tiden som 1983 och 1984 som vi moderater intar vår ståndpunkt. Detta har mittenpartierna accepterat och om en stund — förhoppningsvis — tillsammans med oss gett regeringen till känna genom en skrivelse från riksdagen.
Herr talman! Det tycks vara så, att Rolf Clarkson och även Eva Winther har någon sorts information om hur mycket det åtgärdsprogram som skall presenteras framöver kan ge i fraktnedsättning just för LKAB. Eftersom åtgärdsprogrammet för oss socialdemokrater är okänt, finns det kanske anledning för både Eva Winther och Rolf Clarkson att redovisa litet av vad som komma skall. Man tar ju redan nu ställning till beloppen efter 1982.
Herr talman! Man kan nog ändå fråga sig vad avsikten bakom den moderata motionen var. Ni ställer er ju nu bakom ett högsta tillskott på 600 milj.kr. Då måste det vara fördelningen mellan 1983 och 1984 som var det avgörande för att ni inte kunde stödja propositionen helt. Eller var ni egentligen ute efter att få skjuta till mindre? Beträffande socialdemokraterna: Sten-Ove Sundström säger att vi måtte veta mer än vad socialdemokraterna vet om framtiden. Men ni socialdemokrater har väl alltid mer pengar än regeringspartierna har. Min utgångspunkt i dag är att det hade varit bra om företaget hade fått besked om vad som skall gälla under de närmaste åren. Det sades tidigare i debatten att den icke-socialistiska regeringen har varit passiv. Man kan fråga sig vad man då skall kalla den tidigare socialdemokratiska regeringen, som aldrig gjort något åt frakterna. Både SJ och Gunnar Sträng tog väl tacksamt emot de vinster som kom från LKAB.
Herr talman! Jag förmodar att både Sten-Ove Sundström och Eva Winther avsiktligt missuppfattat det jag sade i mitt korta anförande. Jag sade att det inte är nödvändigt att koppla storleken av eventuella fraktnedsättningar för LKAB under åren 1983 och 1984 till den undersökning, om nödvändiga åtgärder på malmbanan, som pågår. Den moderata positionen att hålla fast vid den attityden var föranledd av att vi ville undvika att statsverket åsamkades större kostnader för 1983 eller 1984 än de av regeringen nu föreslagna 150 resp. 100 miljonerna. Nu vet LKAB att man inte kan få mer än 150 resp. 100 miljoner från riksdagen till hjälp i frakthänseende. Det tycker vi är en viktig och klar position. Den andra ståndpunkten, som socialdemokraterna intar och som jag Nr 53 fruktar att även Eva Winther intar, betyder att vi får ett vida större krav på oss under de kommande åren än dessa sammanlagt 250 milj.kr. Det är det vi moderater redan i dag vill säga nej till. LKAB får hjälpas på annat sätt en via sådana fraktnedsättningsbelopp.
Herr talman! Sten-Ove Sundström säger att vi bestämmer bidragen för kommande år, och att detta är en låsning. Nej, det är snarare så att vi nu fastslår en princip genom ett flerårsbeslut. Men vi sätter också upp en trygghetsram på 600 milj.kr. i avvaktan på utredningsarbetet. I och med detta vet LKAB vad det skall inrätta sig efter. Man har därmed förhoppningsvis större möjligheter att kunna anpassa överenskommelsen och få utredningsarbetet att synkronisera med beslutets målinriktning, nämligen 600 milj.kr. I propositionen var beloppen specificerade med 150 milj.kr. för år 1983 och 100 milj.kr. för år 1984. Men det är alldeles riktigt, som Rolf Clarkson nyss sade, att vi har enat oss om att den specifikationen inte är nödvändig. Vi kan lämna fältet mer öppet för att se hur de berörda själva bedömer frågan om pengarnas fördelning. Men vi har ändå satt upp en trygghetsram, omfatande 600 milj.kr., och då vet man vad man skall arbeta efter. Man svävar inte i okunnighet. Men jag förstår att Sten-Ove Sundström inte tycker om denna ram. Han ville ha mer fritt fram för att kunna ösa på med pengar allt framgent. Men vi måste försöka att få de statliga verken att på sikt något så när gå ihop, även om det kan finnas dalgångar då vi inte klarar det. Då måste staten gå in med de medel som behövs. Det är helt riktigt.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att jag har missuppfattat Rolf Clarkson. Jag tyckte precis att han menade att åtgärdsprogrammet inte skulle kopplas till bidragen för åren 1983 och 1984. Åtgärdsprogrammet ligger väl till grund för eventuella bidrag under de här åren. När vi får se vilken effekt programmet får går det mycket lättare att avgöra vilka medel som eventuellt måste anslås för 1983 och 1984. I och för sig blev jag inte förvånad över Eric Rejdnells syn på de här frågorna, men jag tycker att det vore beklagligt om Eva Winther som norrbottning och mycket väl förtrogen med LKAB:s problem redan nu skulle vilja låsa fast eventuella bidrag för framtiden. Vi vet så litet om vilka förutsättningar vi har att komma till rätta med fraktproblematiken och framför allt vilka effekter åtgärdsprogrammet får. Att Eva Winther som norrbottning skulle vilja instämma i en sådan tankegång har jag väldigt svårt att förstå.
Herr talman! Jag kan hålla med Rolf Clarkson om att LKAB skall stöttas på annat sätt än genom statsstöd. Om utredningen om ett mer rationellt 85 transportsystem red minskade kostnader för företagen dröjer, är det desto viktigare att SJ inte fortsätter att ta ut överpriser för malmfrakterna. Det är det viktigaste, och det är det som vi skall försöka åtgärda. Det är inte LKAB som skall ha stöd.
Herr talman! Det är inte nödvändigt, som jag sade tidigare, Sten-Ove Sundström, att direkt koppla frågan om SJ:s framtida fraktkostnadsnedsättningar för LKAB till organisationsundersökningen av malmbanan. Det kan nämligen mycket väl tänkas att de åtgärder man anser vara nödvändiga för en effektivare transport inte kommer att kunna genomföras i den takt som vi hoppas här i dag. Då kan den omedelbara och självklara följden bli — och det var det vi fruktade redan under utskottsbehandlingen — att kraven på mycket större bidrag till fraktkostnadsnedsättningen uppkommer. Det är genom att i dag säga nej till detta genom att maximera beloppen till 150 resp. 100 milj.kr. som vi moderater har intagit en principiell sparsamhetshållning i den här frågan.

Herr talman! Den ekonomiska utvecklingen inom SJ efter 1976 inger mycket stor oro. Vi har från socialdemokratiskt håll vid flera tillfällen haft anledning att göra kammaren uppmärksam på det förhållandet. Det är så mycket mer bekymmersamt som underskotten tycks växa i takt med den ökade trafiken i stället för tvärtom. Järnvägen är en huvudlänk i vårt transportsystem, och i tider med krav på energisparande och ökade anspråk på kollektivtrafik växer förväntningarna på SJ. På persontrafiksidan har SJ försökt att ambitiöst möta de förväntningarna med lågpriståg och bättre tidtabeller, men som bl.a. tredje vice talmannen illustrerade för någon dag sedan här i kammaren motsvarar SJ inte de krav som den ökade trafikströmmen ställer. Ständiga köer, ständiga trafikförseningar. Särskilt besvärligt är det vintertid i pendeltågstrafiken i de tre storstadsområdena. En kraftigt ökande resandeström, som har kunnat förutses i flera år, har inte lett till en nödvändig utvidgning och förnyelse av vagnparken. Och det tycks forfarande vara så att SJ planerar att möta framtiden med i stort sett samma förutsättningar som i dag. Troligen är ändå bekymren störst på godstrafiksidan. Till en del kan den dåliga ekonomin på godsområdet bero på den allmänna lågkonjunkturen, men SJ erkänner självt öppet att nära 200 miljoners förlust kan hänföras till en ineffektiv styckegodstrafik. Det finns skäl att anta att SJ på godsområdet skulle kunna göra betydande insatser med ett effektivare investeringsprogram. Den subventionering, dold eller öppen, som i dag sker på godstrafiksidan kan inte tolereras i framtiden. I stället för att minska sin marknadsandel på godssidan behöver SJ planera för att öka den. Jag tror att jag vågar lova att riksdagen skulle vara villig att ställa upp för en sådan planering, framför allt om den ökar förutsättningarna att föra över långväga transporter från landsväg till järnväg. Godstrafikens andel av SJ:s intäkter har sjunkit till 60 96. Det är inte bra. En förutsättning för att SJ skall kunna förbättra resultatet inom godstrafiken är att investeringsmedel ställs till förfogande, bl.a. för nya godsvagnar och för att bygga funktionella terminalsystem. SJ-koncernens resurser måste i ökad utsträckning tas i anspråk för utveckling av en bättre transportteknik med inriktning på kombinerade transporter. Som vi påpekar i vår reservation är det också viktigt att SJ:s prispolitik på godstrafikområdet leder till ett förbättrat resultat. Därför måste SJ få förutsättningar att genomföra marknadsmässigt motiverade taxehöjningar. Fraktavtal måste tecknas på företagsekonomiska grunder, så att en osund konkurrenssituation gentemot andra transportsystem inte uppstår. Herr talman! Jag vill med detta mycket kort motivera våra reservationer under punkterna 1 och 2 i trafikutskottets betänkande. Ett rationellt skött och i investeringsarbetet målmedvetet framtidsinriktat SJ har alla förutsättningar för en sund ekonomi. Det är därför vi också menar att vi här i riksdagen bör ange riktlinjer för den framtida underskottstäckning som vi är beredda att acceptera. Låt mig så, herr talman, bara i yttersta korthet beröra reservationen 3 om Rederi AB Gotlands verksamhet. Resultatutvecklingen i bolaget är oroande. Inte minst mot den bakgrunden har den höjda aktieutdelning som bolaget unnat sig väckt mycket stor förvåning. Gotlandstrafiken är av vitalt intresse inte bara för gotlänningar. Bortfall av trafik och försämrad ekonomi är ett hot mot både näringsliv och turism. Vi tycker därför från socialdemokratiskt håll att en samlad översyn av statens ansvar för Gotlandstrafiken bör komma till stånd. Därvid bör man ägna särskild uppmärksamhet åt ägaroch huvudmannaskapsförhållandena för Gotlandsbolaget. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Vi delar naturligtvis alla Bertil Zachrissons bekymmer över att SJ:s bokslut under de senare åren har visat röda siffror. Utskottet understryker därför vikten av att SJ uppfyller det uppsatta resultatkravet samt av statsmakterna ges förutsättningar att klara detta. Jag vill påminna om att i just det syftet beslutade riksdagen i våras, på förslag av regeringen, att SJ under de närmaste fem åren skall få investeringsanslag som skall öka 5 96 om året i reala termer. Det är alltså ett tecken på att regeringen delar oppositionens uppfattning att SJ inte kan ta sig ur den nuvarande svackan på något annat sätt än genom offensiva satsningar på bättre material och på upprustning av omlastningsanordningar och annat. Men man får inte heller bortse från att SJ:s dåliga resultat i stor utsträckning är en effekt av de tyvärr dåliga konjunkturer som råder, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Vi har alltså en mycket lägre godsomslutning än vad man vid normala konjunkturer kunnat räkna med. Det är just detta förhållande som ger så negativa effekter. Om vi får normala eller bättre konjunkturer under ett kommande år, kommer detta att leda till att SJ:s godsintäkter ökar betydligt. Till följd därav kommer också dess underskott att krympa. Därför menar vi att det är orimligt att, som motionärerna och reservanterna nu begär i reservation 1, riksdagen skall göra ett uttalande att SJ till täckande av sitt underskott budgetåret 1981/82 skall få högst 200 milj.kr. Det är ett uttalande som man skulle göra in blanco, utan att ha någon aning om hur konjunkturutvecklingen blir under detta budgetår. Vi hoppas naturligtvis att underskottet skall bli mindre än de 208 miljoner som prognoserna visar. Det vidtas dessutom en hel del taxeförändringar och andra åtgärder i syfte att reducera underskottet så snabbt som möjligt. Vi avstyrker alltså reservation 1 av dessa skäl. Jag har med detta egentligen redan talat om att det inte är någon väsentlig skillnad mellan reservanternas och majoritetens inställning när det gäller att med positiva och offensiva åtgärder främja rationaliseringsoch effektiviseringsarbetet. Vi har ställt ut en garanti på ett med 5 20 om året i reala termer ökat investeringsutrymme under de närmaste fem åren. Jag vågar påstå att detta kommer att fullföljas i det budgetarbete som nu pågår. Mot den bakgrunden menar vi att inga ytterligare uttalanden behövs; detta visar att regeringen avser att fullfölja de förslag som framlades förra året. Med hänvisning till det finner vi inte några särskilda åtgärder från riksdagens sida påkallade med anledning av reservation 2. Till sist några ord om Gotlandstrafiken. I reservation 3 säger man att ett skäl för att göra en ny undersökning av frågan om i vilka former staten skall ta ansvar för Gotlandstrafiken är att aktieutdelningen har höjts och att denna höjning måste bedömas som mindre lämplig med hänsyn till de ekonomiska realiteterna i företaget. Det låter sig sägas, särskilt om man inte vet vilka pengar det är fråga om. Därför vill jag hänvisa till vad utskottet skriver på s. 9: ”Utskottet konstaterar till en början att den förut nämnda ökningen av aktieutdelningen rör sig om ca 125 000 kr. Mera väsentligt finner utskottet att stödet i dess helhet — —— höjts från 32,5 milj.kr. år 1979 till 61,7 milj.kr. år 1980. Utskottet finner det mot bakgrund härav önskvärt att ytterligare överväganden inom regeringskansliet sker i syfte att i möjligaste mån begränsa de statliga utgifterna för ändamålet.” Jag kan tala om att en sådan utredning redan pågår för fullt på departementet.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
Herr talman! Jag misstänker att Rune Torwald inte var riktigt på det klara med vad han sade; i annat fall vore det mycket anmärkningsvärt. Han sade nämligen att om konjunkturerna skulle bli dåliga får man tänka sig att ge SJ mer pengar. Han lägger ut texten så att ”man får väl se hur det blir”. SJ har faktiskt själv uttalat en ambition att utifrån sina förutsättningar försöka begränsa underskottet till ungefär 200 milj.kr. nästa år. Men vi har litet dålig erfarenhet av SJ när det kommer till kritan blir det i regel fråga om mer pengar. Därför säger vi att nu skall SJ strama upp sig — företaget måste sköta sina affärer, framför allt på godstrafiksidan, så att de går ihop. Men vad Rune Torwald säger är i stort sett att det kan SJ strunta i, ty det beror på konjunkturerna. Men problemet är ju, Rune Torwald, att SJ:s godstrafik inte är rationellt organiserad. Den svarar inte mot kraven. Att SJ gör en förlust på 200 milj.kr. på styckegodstrafiken är ett exempel härpå. Styckegodstrafiken är mycket litet beroende av konjunkturerna. Det är strukturen på den trafiken som gör att den inte är lönsam. Därför måste den göras om. Och därför säger vi: Ge nu SJ ett ordentligt incitament till rationalisering av sin verksamhet, så att företaget kommer på fötter igen! Ni pratar om att ni har samma grundinställning som vi när det gäller offensiva satsningar på SJ. Men ni gör ju ingenting. SJ har samma förutsättningar som tidigare, och de räcker inte för att ta SJ ur den kris som företaget i dag befinner sig i. SJ:s besvär är stora. Jag hänvisar till vad den sittande talmannen uppbyggde kammaren med för några dagar sedan, och det går att ta mångfaldiga exempel på de besvär som SJ dras med år ut och år in. Det är, herr Torwald, tillräckliga bevis för att den nuvarande investeringsverksamheten inte räcker till och att den är för dåligt planerad. Det är därför vi menar att SJ måste få en effektivare inriktning. Till sist bara ett par ord om Gotlandstrafiken. Vi har en situation när regering, riksdag och andra säger att man skall vara sparsam, man skall ligga lågt med löner osv. Att ett företag, som går med stora underskott som vi här skall täcka, i ett sådant läge demonstrativt höjer sin aktieutdelning, måste ändå t.o.m. herr Torwald finna väl magstarkt. När det dessutom sker i en situation där förlusten ökar för företaget, tycker vi att nu är det skäl att se över Gotlandstrafiken igen och fundera på hur det statliga ansvaret för den skall se ut.
Herr talman! Kanske uttryckte jag mig oklart, och jag vill då ytterligare poängtera att godstrafikens volym har stor betydelse för SJ:s totala driftsresultat. Blir det dålig godsomslutning, blir dess värre också resultatet sämre, därför att det måste finnas en basorganisation som gör att SJ kan svara upp mot det normala godsflödet. Man kan alltså inte dra ner och anpassa godsvagnar och annat till en lågkonjunktur, för i så fall kan man inte motsvara de krav som ställs i en högkonjunktur. Det var detta jag menade. Jag underströk också att vår ambition är — och jag vet att det är också SJ:s — att nå ett bättre resultat än den prognos som visar på 208 miljoner. Men jag vågar inte skriva ut några växlar på att de åtgärder man överväger hinner få sådan effekt att det är garanterat att underskottet håller sig under 200 miljoner. Sådana garantier kan inte Bertil Zachrisson och reservationen heller ge. Bertil Zachrisson talar storstilat om att man gör ingenting, och han ger åsnesparkar åt SJ:s ledning som han menar är inkompetent och inte intresserad av att förbättra resultatet. Jag vågar påstå att inom utskottsmajoriteten tror vi att SJ-ledningen har den ambition som den har givit uttryck för vid våra sammanträffanden, dvs. att kunna rationalisera driften. Jag bara konstaterar att de allmänna fraser som står i reservationen ökar i varje fall inte SJ:s förmåga att rationalisera, utan det kan bara ske med hjälp av ekonomiska insatser i form av de förbättrade investeringsanslag som regeringen har föreslagit och kommer att föreslå. Till sist detta om aktieutdelningen. Jag kan hålla med om att det kan vara tveksamt att bolaget höjde aktieutdelningen på det sätt man gjorde. Men den summa det tog i anspråk är i detta sammanhang en nullitet och i varje fall är inte den som sådan skäl till några stora undersökningar. Anledningen till att regeringen redan har igångsatt de utredningar som begärs i reservationen är att själva automatiken i transportstödet har lett till den mycket stora höjning av detta stöd som jag redovisade. Det är en utveckling som jag menar att vi måste göra något för att bryta, och det är regeringen i full gång med.
Herr talman! Sparken mot SJ levererades av herr Torwald. Jag har sagt att SJ tror sig om — och har gjort beräkningar på det — att kunna klara en sådan rationalisering av verksamheten att underskottet, som i år är 400 milj.kr., nästa år inte skall behöva bli större än 200 miljoner. Herr Torwald säger att Nr 53 han inte tror på det. Det finns ingen anledning att tro att SJ:s beräkningar är Gö z Onsdagen den riktiga, säger han. Ö ” .

Herr talman! Jag vill bara notera att de åtgärder i fråga om förbättrad planering och annat, som Bertil Zachrisson med svepande formuleringar hävdar skulle bli så lyckobringande för SJ:s resultat, i varje fall inte torde kunna påverka 1981/82 års bokslut särskilt mycket, utan det kan bara de åtgärder som är vidtagna redan i höst. Den planeringen är redan i full gång, och den påverkas inte av några pekpinnar från riksdagen i det här läget. Jag tror att SJ skall nå de mål man har satt upp, och jag vet att man arbetar målmedvetet på det. Med detta kan jag fortfarande med gott samvete tillstyrka utskottets förslag på alla punkter.

Herr talman! Får jag bara helt kort lämna en förklaring till den motion som är avlämnad i anslutning till propositionen om ägartillskott för Nora Bergslags Järnvägs AB. Det hade varit önskvärt att frågan om regleringen av de tillgångar som NBJ äger och som kan komma att ingå i den planerade museijärnvägen hade kunnat avgöras i samband med det nu aktuella ägartillskottet på 2 milj.kr. Anledningen är att NBJ hittills haft helt AR orealistiska krav på förvärvssumman beträffande de aktuella tillgångarna. En fortsatt sådan inställning från bolagets sida kan komma att äventyra tillkomsten av museijärnvägen. Järle station anses vara Sveriges äldsta järnvägsstation. Den byggdes 1854 och var klar redan två år innan järnvägen togs i bruk. Den har fortfarande en väl bevarad yttre och inre miljö. Tidstypisk är också Ervalla station från år 1900. Riksantikvarieämbetet har gjort en landsomfattande stationsinventering. I samband med denna har stationshusen i Nora, Järle och Ervalla bedömts äga så stora värden att de bör skyddas genom kulturminnesvårdens speciallagstiftning. I lokoch vagnverkstad finns maskiner, redskap och verktyg för att klara underhåll och reparation av såväl ånglok som gengasoch diesellok och vagnar. Statsråd, riksantikvarie och en hel rad kulturminnesvårdare har vid besök på platsen uttalat sig positivt om ett bevarande av den här järnvägen. Länsstyrelsen och landstinget har nu engagerat sig för stiftelsebildning och igångsättning av verksamheten. I det läget är det ytterligt beklagligt att Nora Bergslags Järnvägs AB kan komma att äventyra hela projektet med sin orealistiska inställning till ersättningsfrågan. I bolagets nuvarande situation kan man tycka att det i stället aktivt bör medverka till tillkomsten av en museijärnväg, men tyvärr är inte det fallet. Ett sätt att komma till rätta med problemet hade varit att i samband med tillkomsten av propositionen eller utskottsbetänkandet formulera en viljeinriktning i samma anda som motionens. När utskottet nu väljer att följa en mer principiell linje, får vi acceptera det. Samtidigt kan dock noteras att även trafikutskottet ställer sig positivt till den planerade museiverksamheten. Måhända kan utskottsskrivningen vara tillräcklig som påtryckningsmedel mot bolaget att i fortsättningen visa litet större vilja att medverka till en konstruktiv lösning. Men ett uttalande från utskottets talesman hade varit värdefullt för de fortsatta förhandlingarna med bolaget. Uppenbart är att anspråken på statliga medel för projektet ökar i samma mån som bolaget ställer anspråk på överlåtelsesumman. Detta hade smidigt kunnat regleras vid det här tillfället. Herr talman! Jag har nu inget yrkande men konstaterar att vi från länet får återkomma i andra sammanhang. I betänkandets övriga punkter yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I konungariket Sverige ingår förutom fastlandet även en del öar, varav Gotland är den största. Men alltemellanåt känns det som om denna landsända mest är till besvär och kostar staten stora pengar. Ändå är vi en befolkning på drygt 55 000 personer som lever och arbetar på denna ö, och vi vill försöka hävda vår rätt till någorlunda jämförbara villkor med övriga invånare i detta land. Detta förutsätter i allra första hand hyggliga kommunikationer till rättvisa priser. Och det är detta som föranlett mig att ta till orda här. Vi behandlar alltså nu trafikutskottets betänkande nr 8 om tilläggsbudget I, där regeringen vad gäller transportstöd för Gotland föreslår en förändring av taxesättningen i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Nuvarande principer, som riksdagen fastställde i beslut år 1974, innebär att transportföretagen i landet vid godsbefordran kan tillämpa samma taxa för Gotlandstrafiken som för trafiken inom landet i övrigt och att persontaxan relateras till priset för andra klass tågresa på en motsvarande färdsträcka. Exakta uppgifter om kostnader och bakgrund i övrigt finns intagna såväl i propositionen som i trafikutskottets betänkande, varför jag inte här går närmare in på dessa. De föreslagna ändringarna innebär ett mycket oroande avsteg från gällande taxeprinciper, som alla hittills varit överens om, nämligen att Gotlandsfärjorna är gotlänningarnas landsväg. I både propositionen och betänkandet talar man om det naturliga i att taxesättningen i den trafikstarkaste relationen får bli normerande. Man utgår då från att detta skulle vara mellan Visby och Nynäshamn. Detta påstående vill jag ifrågasätta. När transportstödet infördes 1974 var andelen gods via Nynäshamn ungefär dubbelt så stor som andelen gods på Oskarshamn. Sedan dess har en betydande svängning skett, och i dag är godstrafiken över Oskarshamn betydligt större. Enligt statens prisoch kartellnämnds utvärdering angående trafiken 1980 fraktades på den norra linjen — alltså mellan Visby och Nynäshamn — 148 000 ton gods, medan på den södra linjen — mellan Visby och Oskarshamn — fraktades 164 000 ton gods. Det är alltså 16 000 ton mer på den södra linjen. Det här är faktiska siffror, som är uträknade av SPK. Här höjer man transportkostnaderna på den här linjen i ett slag med 24 96. Fraktberäkningsavståndet har satts till 150 km. Det skulle då gälla mellan Visby och Nynäshamn. Avståndet mellan Visby och Oskarshamn är 116 km. Denna kostnadsökning försämrar naturligtvis väsentligt det gotländska näringslivets konkurrensförmåga. Ser man Gotland i förhållande till riket i övrigt, har Gotland en liten andel industri — 17 26 mot rikets 31 20. Både i det näringspolitiska program som utarbetats inom länsstyrelsen och i Länsplanering 80 har uttalats att kraftiga åtgärder måste till för att skapa fler arbetstillfällen och att detta måste ske inom industrisektorn. Av det somi dag produceras på Gotland går 60 26 till hemmamarknaden. Det är alltså våra kommunikationer som tidigare i viss mån hindrat industriell utveckling på ön. Gotland som marknad kan aldrig utgöra underlag för en ökad industrisektor. Vi måste följaktligen med våra industriföretag ha möjlighet att konkurrera på fastlandet, och därför är det så väsentligt med den vägprincip som är gällande. Den södra linjen, Visby-Oskarshamn, svarar i dag för så stora godsmängder att det verkligen inte är likgiltigt om man inför en enhetstaxa och dessutom baserar den på avståndet mellan Visby och Nynäshamn. Vi accepterar naturligtvis de kostnadshöjningar som följer av att man höjer SJ:s taxa. Detta har inte ifrågasatts. Men vinsten för staten, om man följer förslaget, är mindre än 5 miljoner — enligt propositionen 4,7 miljoner — alltså i de sammanhangen en mycket marginell summa. Detta bör man då väga mot vad det betyder för det gotländska näringslivet och dess möjligheter att existera och utvecklas. Från gotländskt håll beklagar man också att inga kontakter har tagits med vare sig länsstyrelsen eller kommunen i detta ärende, vilket tidigare utlovats från kommunikationsdepartementet. Möjligheten hade då funnits att få fram de siffror och det underlag som jag här har presenterat. Den samlade översyn av statens ansvar för Gotlandstrafiken som de socialdemokratiska reservanterna här talar om är — och det sade ju också Rune Torwald — under förberedelse i departementet och kommer förhoppningsvis att resultera i en samlad trafikplan för Gotland. Jag vill vid detta tillfälle påpeka vikten av att man vid den översynen tar in också flygtrafiken. Vi måste få jämföra flygtrafiken med de snabbtåg som finns på fastlandet, eftersom detta alternativ ju inte är tillgängligt för oss. Herr talman! Jag har med detta velat understryka att gotlänningarna inte accepterar det avsteg från vägprislinjen som förslaget innebär. Dessutom har jag här velat klargöra en del faktiska förhållanden, som jag beklagar att varken kommunikationsdepartementet eller trafikutskottet tydligen har haft kännedom om. Mot bakgrund av vad jag tidigare har sagt om att förslaget grundar sig på felaktiga beräkningar, skulle jag egentligen ha velat föreslå en återförvisning av ärendet till utskottet för en förnyad behandling. Men jag skall avstå från detta och yrkar i stället avslag på utskottets hemställan under punkt 5, mom. 1.

Herr talman! Att Gotlandsintressena företräds av en så charmerande person som nu torde vara det bästa sättet att vederlägga Gunhild Bolanders farhågor för att vi på fastlandet skulle betrakta Gotland bara som en belastning. Svaret är snarast att vi betraktar Gotland som en pärla, om också en ganska dyrbar sådan. Motivet till de ändringar som föreslås i fraktstödet är framför allt den utveckling som jag redan tidigare har beskrivit. Mellan 1979 och 1980 har alltså transportstödet ökat från 32,5 milj.kr. till 61,7 milj.kr. Det är klart att vi inte stillatigande kan åse sådana ökningar i en tid då staten dras med enorma underskott och måste försöka spara på alla områden. Transportrådet har därför fått i uppdrag att studera vad man med olika åtgärder — exempelvis genom att se över trafikuppläggning, taxesättning och tidtabeller — skulle kunna göra för att spara pengar. Transportrådet har då stannat för detta förslag, som ett av många. Transportrådet har också en del andra åtgärder på gång, men de torde inte påverka statskassan, och förhoppningsvis inte heller resenärernas kassa. Transportrådet har alltså funnit att den s.k. vägprincipen borde kunna tolkas på det viset att det inte är normalt att öar får mer än en bro. Och i detta fall har man då betraktat den trafikstarkaste förbindelsen, dvs. förbindelsen Nynäshamn-Visby, som en bro. Sedan har man räknat ut vad motsvarande landtransportkostnad skulle vara, och den har därefter fått gälla även för de södra förbindelserna, framför allt förbindelserna med Oskarshamn och Västervik. Jag kan ha förståelse för att Gotlänningarna tycker att de mer än väl skulle ha behövt dessa 3,4 miljoner, men statskassan behöver också mer än väl spara denna slant. Det bör kanske också tilläggas att den som använder de södra förbindelserna, som Gunhild Bolander så riktigt påpekade, har en kortare väg till fastlandet. Därmed spar de tid, och tid är också pengar i dessa dagar. Så jag tror att många resenärer vid valet mellan de olika förbindelserna kommer att finna att det ändå är intressant att köra via Oskarshamn och Västervik och att resandet där kommer att vara av ungefär samma omfattning som tidigare. Med detta hoppas jag att jag har kunnat klarlägga var jag står i denna fråga. Jag ser att Ingemar Konradsson har lämnat lokalen. Det finns därför ingen anledning att kommentera hans anförande.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga utöver vad jag tidigare sade. Men det är fel att i debatten ta in resonemanget om en broförbindelse med Gotland. En sådan är ju närmast en utopi— den kan aldrig bli verklighet. Då skall man inte heller utgå från det resonemanget, när man diskuterar frågan om våra kommunikationer.

Herr talman! Får jag inledningsvis säga till herr Torwald att alla äkta pärlor är dyra. Bara detta uttalande gör att man på Gotland ställer sig frågan, om avsikten är att ytterligare belasta frakter och persontransporter med ökade kostnader för att på så sätt begränsa Gotlands utvecklingsmöjligheter. Rune Torwald sade också att det pågår en utredning i departementet för att söka minska statens ekonomiska ansvar för gotlänningarnas vägförbindelser. Om nu inte taxorna kommer att justeras, herr Torwald, skall måhända antalet färjeförbindelser mellan Gotland och fastlandet begränsas till en i veckan? Jag misstänker nästan vad som helst, när man vill dra ner kostnaderna på detta sätt och minska statens ansvar för trafiken mellan Gotland och fastlandet. Redan genom den nu föreslagna taxehöjningen på den södra förbindelsen har denna förbindelse diskriminerats, som så riktigt har anförts i den socialdemokratiska reservationen. Jag har en otäck känsla av att man i utskottet inte har helt klart för sig omfattningen av transporterna på den södra linjen. Gunhild Bolander lämnade en del siffror på godsmängder i ton. Jag har gjort en förfrågan hos biltransportföretagen som äger långtradarna, och jag har fått följande upplysningar: Företag A har ca 25 transportenheter dagligen på den södra linjen. På den norra linjen, som nu skall vara normgivande, är företagets transporter begränsade till 15 enheter. Företag B uppger att på den södra linjen de dagliga transporterna är ca 13 och på den norra ca 12. Av dessa upplysningar framgår att det övervägande antalet transporter till och från Gotland sker på den södra linjen. När man nu höjer taxan med över 20 96 på den transportväg som har den högsta belastningen, så medför detta att de gotländska konsumenterna får räkna med ökade kostnader på bl.a. livsmedel. Med viss rätt kan man ställa frågan: Finns det något annat län i detta land, där det anses att det allmännas ansvar för vägförbindelser rimligen inte bör omfatta mer än en förbindelse med övriga landet? Tyvärr är det åsikten i propositionen, nämligen att gotlänningarnas förbindelser med fastlandet skall begränsas just till en förbindelse och då till den som har den längsta färdsträckan och därmed det högsta priset. Utskottet är tyvärr av samma mening. Jag har uppfattningen att man genom detta synsätt frångår tidigare principer, de principer som bygger på tanken att färjetrafiken skall jämställas med fast förbindelse mellan Gotland och fastlandet. Jag finner det också ganska märkligt att man har framlagt ett förslag om taxeändringar utan att på ett tidigare stadium ha inhämtat synpunkter från länsstyrelsen, Gotlands kommun och Gotlands näringsliv. I den socialdemokratiska motionen och reservationen har på nytt tagits upp frågan om samhällets ansvar för Gotlandstrafiken. Jag anser att den begärda översynen är väl motiverad och bör komma till stånd snarast. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till trafikutskottets betänkande 1981/82:8. Jag instämmer också i Gunhild Bolanders avslagsyrkande vad gäller förslaget om taxehöjningar.
Herr talman! Jag antar att Rune Torwald senare vill komma till tals å utskottets vägnar. Jag vill bara i all korthet från socialdemokratiskt håll i utskottet säga, att om de uppgifter som har lämnats här i kammaren är riktiga — och det finns skäl att anta att det är så — skulle det betyda att både kommunikationsdepartementets uppgift och utredarens uppgift, som ligger till grund för utskottets ställningstagande, är felaktiga. Det är inte i dagens läge så lätt att avgöra om det är på detta sätt. Men är det så, finner jag det mycket anmärkningsvärt. Det är då naturligtvis ett klandervärt handlande från departementets sida. Det föreligger inga motioner — gotlänningarna har själva inte heller motionerat på den här punkten. Men jag vill gärna från socialdemokratiskt håll påpeka att det inte är så långt till den allmänna motionstiden. Och är de här uppgifterna riktiga, finner jag att de i varje fall från vår synpunkt sett är så anmärkningsvärda, att vi har all anledning att komma tillbaka till frågan, sedan de här uppgifterna i dag har lämnats av gotlänningarna.
Herr talman! Per-Axel Nilsson undrar vilka åtgärder som kan vidtas utan att priserna och annat drabbas. Ja, det finns en hel del åtgärder som man kan vidta för att dra ner kostnaderna. Bl. a. är ju, såvitt jag kan förstå, de här nybyggda stora färjorna egentligen alldeles för stora vintertid. Man skulle kunna genom att charta ut dessa färjor och i stället ta tillbaka andra som är billigare och bättre anpassade till vinterbehovet under vintern spara ganska stora pengar. Man skulle kunna sysselsätta de stora färjorna på trader där de behövsi sin fulla kapacitet, samtidigt som man hade en mera behovsanpassad färja mellan Nynäshamn och Visby. Jag vet att det bl.a. är sådana saker man funderar på. Det är också fråga om huruvida avskrivningsreglerna och aktieutdelningarna är de rätta. Även om detta i det här sammanhanget har helt bagatellartade ekonomiska effekter, måste väl det hela ses över. Jag finner ingen anledning att nu gå längre. Jag är också litet förvånad över ett par av de uppgifter som har kommit. Men jag hoppas att — och det är väl troligt — dessa uppgifter givits in till departementet, där man är i full gång med att se på dessa frågor. Och skulle uppgifterna ha bärighet, förutsätter jag att de blir beaktade under den utredning som redan pågår i departementet. främja utländska företags etablering i Sverige

Herr talman! Det här betänkandet från näringsutskottet om utländska företag handlar i första hand om huruvida vi skall inrätta särskilda frizoner för utländska företag i Sverige, med olika typer av förmåner, exempelvis skatterabatter. Det är en folkpartimotion med Hadar Cars som första namn som föreslår detta som medel för att främja utländska företagsetableringar i Sverige. Det är alltså fråga om raka motsatsen till den diskriminering av utländska företag som det ibland talas om, dvs. att man här systematiskt skulle ge utländska företag fördelar i Sverige som svenska företag inte har. Den borgerliga utskottsmajoriteten föreslår nu att motionen skall avslås, men man gör det av tekniska skäl, med hänvisning till pågående utredningar och till att regeringen i vår kommer att lägga fram en proposition om regler för utländska företag i Sverige. Vilken uppfattning utskottet har i själva sakfrågan — om man säger ja eller nej till svenska frizoner — redovisas inte. Från socialdemokratiskt håll har vi reserverat oss därför att vi vill ha ett klart avståndstagande från riksdagens sida mot inrättandet av särskilda frizoner för utländska företag. Vi menar att det bör vara en klar svensk linje — nationellt och internationellt — att verka för att de industriella frizonerna begränsas till sin omfattning. Inrättandet av frizoner i vårt land skulle innebära en direkt diskriminering av svenska företag, som dessa utländska företag konkurrerar med. Detta följer av själva innebörden av begreppet frizon. De skattereduktioner och rabatter, den finansieringshjälp och den fria utbildning av speciell arbetskraft samt det stöd av industriområden rent allmänt som det talas om i folkpartimotionen skulle ge de utländska företagen så stora förmåner, menar vi, att det inte längre skulle vara fråga om konkurrens på lika villkor. Detta är det ena skälet till att socialdemokraterna säger nej till industriella frizoner för utländska företag. Det andra skälet är mer övergripande och långsiktigt, men därför inte mindre viktigt. Det gäller frågan om de multinationella företagens maktställning över huvud taget. Vi vill från socialdemokratiskt håll inte vara med om åtgärder, som ytterligare skulle förstärka de multinationella företagens maktställning internationellt sett. De har redan nu genom sin storlek, sin finansiella styrka och sin vittförgrenade produktionsapparat fått en allt starkare position gentemot enskilda stater och regeringar, gentemot de fackliga organisationerna och gentemot de inhemska företagen. Alltmer av världshandeln går nu i form av internleveranser av delar och halvfabrikat mellan olika enheter av internationella koncerner. Denna utveckling har ytterligare accentuerats genom frizonerna i Sydostasien. Att gå vidare på vägen med industriella frizoner, skattebefrielser och andra förmåner för att locka till sig utländska multinationella företag skulle innebära att dessa företags redan nu starka ställning ytterligare förstärktes. De kan då fortsätta att med allt större framgång spela ut olika länder mot varandra. Slutstationen skulle sannolikt bli att de bl.a. inte betalade skatt någonstans. Det är en utveckling som socialdemokraterna och de fackliga rörelserna inte vill medverka till. Därför menar vi att det nu inte behövs ytterligare förmåner för de multinationella företagen. I stället bör uppgiften vara att verka nationellt och internationellt för att få bort denna typ av osund konkurrens mellan stater om de multinationella företagens ynnest. De borgerliga partierna talar sig ofta varma för att frihandeln måste upprätthållas, även när den utländska konkurrensen slår hårt mot olika branscher och regioner i Sverige. Det måste vara en konkurrens på lika villkor, säger man då. Utländska företag och produkter får inte diskrimineras för att skydda svensk industri, heter det. Industriella frizoner, som folkpartimotionen kräver och övriga borgerliga partier inte tar avstånd från, innebär en diskriminering av svenska företag och deras produkter. Men då talar man från borgerligt håll inte längre om hot mot frihandelns spelregler. Vi har nu en folkpartistisk handelsminister och en center-folkpartiregering som är sysselsatt med att hänsynslöst slå ner på varje försök att exempelvis skydda det lilla som fortfarande finns kvar av svensk tekoindustri, som lägger ut svenska försvarsorder utomlands i en utsträckning som går långt utöver upphandlingsförordningens krav. Mittenpartiernas agerande i den här frågan innebär att man går till hårt angrepp mot alla åtgärder som syftar till att skydda svensk industri och som kan tolkas som avsteg från frihandelns principer. Däremot är man tydligen beredd att överväga speciella förmåner för utländska företag. Att detta på sitt sätt får anses strida mot frihandelns principer bekymrar man sig inte om, trots att det dessutom skulle drabba de svenska företagen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen till näringsutskottets betänkande 11.

Herr talman! I den motion av Hadar Cars som vi nu behandlar begärs, att regeringen skall utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att främja utländska företags etablering i Sverige. Den motionen har väckt stor uppmärksamhet, måste man säga. Särskilt har frågan om frizoner diskuterats mycket och föranlett reservationer. Jag vill påminna om att i motionen omnämns frizoner på endast två rader, där det sägs att frizoner är något som växer fram. Utskottet har på sedvanligt sätt redovisat ärendet utförligt och tagit fram underlag för vad som är aktuellt i den debatt som nu pågår. Som sed och praxis är inom näringsutskottet har dess majoritet nu inte tagit ställning i sakfrågan, eftersom denna är under utredning i olika sammanhang. Vi vet också att en proposition i ärendet förbereds inom regeringen. För inte länge sedan utlovades i en interpellationsdebatt här i riksdagen att det skall komma ett förslag på det nya året. Därför föreslår utskottet att riksdagen avslår motionen. Utskottet ”finner det angeläget att Sveriges internationella konkurrensförutsättningar inte försämras”. Reservanterna vill ta bort den meningen i utskottets skrivning. Jag frågar: Varför? Utskottet säger vidare: ”Därför finner utskottet att utvecklingen mot ett ökande antal frizoner i USA och Europa förtjänar att uppmärksammas av statsmakterna. Utskottet förutsätter att regeringen på lämpligt sätt bevakar denna utveckling och dess betydelse för svensk utrikeshandel.” Detta får givetvis uppfattas så, att man skall följa utvecklingen och bevaka den i både positiv och negativ riktning. Skulle negativa tendenser göra sig gällande, skall de självfallet också uppmärksammas av regeringen och kunna föranleda åtgärder. Jag tycker att reservationen är en skuggboxning mot utskottets yttrande. Utskottsmajoriteten och reservanterna är ju i stort inne på samma linje. Tids nog får vi ta upp de här frågorna, när de på sedvanligt sätt är beredda och regeringen har presenterat ett förslag i ärendet. Eftersom det ändå har avgivits en reservation, där man särskilt tar upp frågan om frizoner o. d., har Birgitta Hambraeus och jag funnit det angeläget att markera att utskottets skrivning inte innebär att utskottet på något sätt tar ställning för frizoner. Vi vill starkt poängtera att det är en viktig princip att utlandsägda och svenska företag måste arbeta under likartade villkor och att utlandsägda företag skall följa lagar och regler i det land vilket de verkar. Detta är inte några nyheter utan självklara saker, men vi har velat föra dem på tal, eftersom det har fogats en reservation till betänkandet. Utskottsmajoritetens yttrande ger inte något på hand för utsvävningar i riktning mot att gynna frizoner eller för att åstadkomma regler som gynnar utländska företag på bekostnad av svenska företag. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Motionens upphovsman Hadar Cars befinner sig inte här i kammaren, trots att han är uppsatt på talarlistan. Det kanske gör att den här överläggningen blir något mer fridsam än den eljest skulle ha blivit. Det är riktigt att det från två av centerpartiets representanter i näringsutskottet finns en markering i form av ett särskilt yttrande, där de närmar sig den socialdemokratiska ståndpunkten i frågan. Det är bara att. Nr 53 beklaga att de inte har tagit steget fullt ut. Det faktum att man inrättar en Onsdagen den frizon för utländska företag innebär just att man är inriktad på att ge 16 december 1981 förmåner till dessa utländska företag som inte inhemska företag har, speciellt som man i motionen har understrukit åtgärder i form av skattebefrielse, Åtgärder för att finansieringshjälp och liknande. Jag noterar alltså det centerpartistiska särskilda yttrandet, som dock inte alla centerpartister står bakom. Det gör att man kanske ändå kan vänta sig en positiv utveckling och att det inte kommer något förslag om en utvidgning av nuvarande regler om frihamnar. Vi har på socialdemokratiskt håll ingenting emot existerande lagstiftning när det gäller frihamnar, som kan medföra fördelar i särskilda sammanhang. Men vi finner det oacceptabelt att gå därutöver — något som den folkpartistiska motionen öppnar en dörr för och som utskottets majoritetsskrivning inte tar avstånd från. Jag vill fråga Johan Olsson som närmaste representant för det särskilda yttrandet om det är helt klart, vad honom och Birgitta Hambraeus anbelangar, att ni inte kommer att acceptera någon form av frizoner som innebär speciella förmåner till utländska företag som svenska företag inte har. främja utländska företags etablering i Sverige
Herr talman! Lennart Pettersson säger att vi skulle ha kunnat ta steget fullt ut och med anledning av motionen göra ett klart ställningstagande i sakfrågan. Jag vill upprepa att det inte är vanligt att man här i kammaren, därför att det dyker upp en motion i ett ärende, tar ställning i en sakfråga, allra helst om frågan är under utredning på flera olika håll. Vi har i vårt betänkande nämnt vilka utredningar som sysslar med detta område. Vi vet också att regeringen bereder det här frågekomplexet och kommer att lägga fram förslag i ärendet. Jag vill dessutom säga att majoritetsyttrandet inte på något sätt tar ställning för frizoner. Därför är reservationen i och för sig onödig. Det finns inte något i utskottsbetänkandet som ger stöd för uppfattningen att utskottsmajoriteten vill utveckla någon form av frizoner i det här landet. Vi står för det särskilda yttrandet, och jag kan säga att det inte är någon risk för att regeringen kommer att lägga fram förslag som skulle strida mot uppfattningen att vi måste behandla utlandsägda företag på samma sätt som vi behandlar svenska företag.
Herr talman! Johan Olsson säger att den här frågan är under utredning. Jag vill då ställa frågan till Johan Olsson: Var inom regeringskansliet håller man på med att utreda frågan om vi skall ha industriella frizoner eller inte? Finns det någon sådan utredning är det en uppseendeväckande upplysning. Vad som pågår är, såvitt jag förstår, beredning av de förslag som en kommitté lagt fram och som handlar om kontroll av utländska företag i Sverige. Syftet med det arbetet är i första hand att avlösa 1916 års lagstiftning 0 Frizonerna är alltså inte under utredning och bör enligt min mening inte heller vara det. Det är uppenbart att detta både ur svenska företags synpunkt ochi internationella perspektiv är klart negativt och olämpligt. Centerpartiet borde därför omedelbart ha kunnat avvisa tanken att vi i det här landet skulle gå in för något slags sydoststatsmodell för att främja utländska etableringar.
Herr talman! Det ställningstagande det här gäller har centerpartiet redan gjort i och med det vi har anfört i vårt särskilda yttrande. Lennart Pettersson kan alltså vara lugn. Det pågår beredningsarbete kring de multinationella företagen och de problem som sammanhänger med dem. Det finns flera utredningar, t.ex. direktinvesteringskommittén, som sysslar med effekterna av utländska etableringar i i-länder. Det lär vara svårt att undgå i det beredningsarbetet att också diskutera de områden som detta ärende gäller. Vidare har länsstyrelsen i Östergötlands län tagit initiativ i sammanhanget, och man har nu en stor utredning på gång. Syftet är att det skall göras en framställning till regeringen om möjligheterna att skapa någon form av frihamn eller frizon i Norrköping. Det tvingar regeringen att pröva frågan i hela dess vidd. Frågan är väckt och kommer upp, och man har även från Tjörns kommun tagit initiativ i denna riktning. Jag upprepar att frågan är aktualiserad i regeringen, och regeringen får pröva även den i samband med behandlingen av de multinationella företagens problem.

Herr talman! Orsaken till ändringen på talarlistan är att Hadar Cars, som är huvudansvarig för motionen 1980/81:1387, tyvärr är sjuk i dag. Jag skall därför redogöra för vad som ligger bakom motionens synpunkter. Det viktigaste skälet, Lennart Pettersson, till motionen är att vi vill fästa uppmärksamheten på att det måste undvikas att utländska företag som är verksamma i Sverige skall särbehandlas på ett sådant sätt att investeringarna styrs bort från vårt land och till våra konkurrentländer. Precis som Johan Olsson påpekade är frizonsidén en väldigt liten del av vår motion. På ett helt annat sätt än vad som sker här hemma satsas det nämligen i dag i dessa konkurrentländer för att man skall dra till sig utländska företag och investeringar. För mig som liberal är det självklart att vi måste göra allt för att bevara och utveckla frihandeln men också att det är nödvändigt med breda kontaktytor mellan länderna när det gäller industriell verksamhet. Inte minst gäller det för ett litet land som vårt. Med den utgångspunkten är det synnerligen värdefullt att utskottet enhälligt har skrivit under på att utländska direktinvesteringar medför fördelar för vårt land och att det inte bara handlar om kapital utan också om överförande av t.ex. avancerad teknologi och kunnande av olika slag. Utskottets klara uttalande på den här punkten förtjänar att uppmärksammas inte minst som en motvikt till alla de tendenser till svensk isolering och högfärd som i dag dominerar debatten om våra kontakter med andra nationer. Alltför ofta möter vi i dag tecken på protektionism, mer eller mindre öppet uttalad. Det har sagts många gånger och tål att sägas igen: Sverige är ett litet land som är mer beroende av öppna gränser och en öppen ekonomi än de flesta andra länder. För vår egen industri är det därför nödvändigt att vi har tillgång till världsmarknaden och inte möts av restriktioner av olika slag. Därför finns det ett samband mellan de här frågorna och motionens syfte, alltså att efterlysa åtgärder som främjar utländska företags etableringar i Sverige. Om vi inte klarar det, utan rent av väljer den motsatta vägen och i stället negativt särbehandlar utlandsägda företag, leder det inte bara till att vi går miste om utländska investeringar. Det finns dessutom en uppenbar risk att svenska företag utomlands blir utsatta för samma åtgärder och att deras möjligheter att bygga upp en effektiv produktion och marknadsföring försvåras. Som framgår av betänkandet arbetade 1979 ungefär 106 000 personer i utlandsägda dotterföretag. Av dessa är drygt hälften anställda inom tillverkningsindustrin. Dessutom medför naturligtvis de utländska företagens verksamhet indirekt arbetstillfällen hos svenska underleverantörer och återförsäljare. De är i själva verket förutsättningen för ett stort antal mindre och medelstora svenska företag. Sverige har utan tvivel stor anledning att värna om den utlandsägda företagssektorn. Vi behöver all den seriösa industri vi kan få, oavsett om den bär svensk eller utländsk ursprungsbeteckning. I utskottsbetänkandet pekar man också på att det i vissa fall kan uppstå negativa effekter som en följd både av utländska investeringar i Sverige och svenska investeringar utomlands. Jag tycker att vi har all anledning att konstatera det, och flera utredningar har ju också — precis som påpekats — till uppgift att ta fram ett bättre underlag för att bedöma de här problemen. Men jag tycker att man borde få en bättre balans mellan åtgärder som minskar intresset för Sverige som investeringsland och aktiviteter som förbättrar det intresset för Sverige.

Slutligen, herr talman, några ord om det här med frizoner eller exportzoner, som vi aktualiserar i motionen. Med tanke på den utveckling dessa har haft i såväl USA som Europa tycker jag, precis som utskottsmajoriteten skriver, att de ”förtjänar att uppmärksammas”. Vi kan inte blunda för den omfattning de har fått och vad den här etableringen betyder i t.ex. USA men också i Storbritannien. Jag tycker alltså att det finns skäl att titta på den här möjligheten i det pågående utvecklingsarbetet, självklart också här inom ramen för de avtal som Sverige har skrivit under. Detta avser inte, Lennart Pettersson, enbart utländska företag — samma möjligheter finns även för svenska företag. Det är alltså inte fråga om någon diskriminering av svenska företag. Vi kan naturligtvis inte heller inrätta zoner som vi undantar från t.ex. svensk arbetsmarknadslagstiftning. Men personligen tycker jag att det finns exempel på hur sådana här kalla det gärna utökade frihamnar kan användas för t.ex. administrativa förenklingar, utan att det behöver betyda avsteg från principen om konkurrens på lika villkor. Men jag vill betona att detta är något som man måste titta närmare på, och det är det vi vill att man skall göra. Intressant är också att det finns väl förberedda projekt som siktar in sig på svenska frizoner. Norrköping har nämnts och har, så vitt jag kan förstå, utmärkta förutsättningar. Där arbetar redan en arbetsgrupp med att ta fram ett konkret förslag. Wallhamn på Tjörn har också visat intresse för att medverkai ett pilotprojekt. Från mina egna breddgrader kan jag berätta att i Falkenberg finns det också utmärkta förutsättningar. Där finns ett välbeläget område som omfattar 140 000 kvadratmeter med tillgång till hamn och järnväg, vi har E6 och nära till flygplatsen i Halmstad. Herr talman! När det gäller både den viktiga principfrågan i motionen — att vi måste underlätta för utländska företag att etablera sig i Sverige inom ramen för våra internationella åtaganden — och tankarna på exportzoner tycker jag att utskottsmajoritetens skrivning väl täcker motionens syfte. Jag har därför inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Christer Eirefelt talar om svensk isolering och högfärd och för fram den folkpartistiska uppfattningen att frizonerna skulle vara ett medel att bryta denna tingens beklagliga ordning. Jag kan inte inse att frizonsfrågan har den dimensionen. Vi är en del i en internationell arbetsfördelning, och vi kommer att vara det även om vi inte ger utländska företag specifika fördelar som svenska företag inte har. I stort sett halva vår industriproduktion säljs utanför landets gränser. Jag vill påminna om vad folkpartiet ofta talar om, nämligen att värna om frihandelns principer. I dem ligger även att värna om de svenska företagens rätt till lika behandling. Frizonerna passar inte in i det mönstret. Christer Eirefelt tog upp de norrköpingska propåerna. Det är självklart att man kämpar för att öka sysselsättningen i en kommun som har det besvärligt. Det är naturligtvis kommunalmännens uppgift att göra det. Vi har från socialdemokratiskt håll inga invändningar mot en sådan framstöt från Norrköpings kommun, om den håller sig inom ramen för existerande lagar Nr 53 och om svenska företag inte diskrimineras.

Detta kan inte vara en rimlig linje i ett utvecklat land som Sverige. Låt de här sydoststatsmodellerna förbli där de redan finns och utvidga inte deras tillämpningsområde! Huruvida man skall fästa ”största vikt” vid utländska företags etableringar i Sverige eller, som vi möjligen hade velat ha i sammanhanget, fästa ”stor vikt” vid det, kan man naturligtvis tvista om. Självklart har utländska investeringar i rimlig omfattning betydelse också för svensk sysselsättning.
Herr talman! Jag vill betona att det viktigaste i motionen är inte just detaljen med frizoner utan det är att vi vill påpeka hur viktiga de här utländska företagen är för svensk industri. De tillför oss möjligheter till arbete, de tillför oss teknologi, osv. De är helt enkelt livsviktiga, och vi måste värna också om de företagen, precis som vi värnar om våra svenska företag. När det sedan gäller frizonstanken är det självklart att vi måste titta på hur den skulle kunna anpassas till svenska förhållanden. Det är detta vi vill att man utreder. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden, när vi ser utvecklingen i andra länder, också i industriländer liknande våra — USA, Storbritannien osv. Jag tror dessutom, på grundval av det jag har kunnat läsa mig till, att det går att tillåta vissa saker i dessa så att säga utökade frihamnar utan att konkurrensen snedvrides. Det kan handla om att utöver en viss lagring av varan tillåta t.ex. monteringsarbete för att slippa kostsamma frakter, det kan vara att man i frizonerna anpassar varan till det importerande landets särskilda bestämmelser, osv.
Herr talman! Bara helt kort: Vi märker nu att Christer Eirefelt tonar ner vad som faktiskt står i motionen om skatterabatter och liknande. Motionen handlade i och för sig om mycket annat, men det var just kring frizonerna som den stora diskussionen inom näringsutskottet stod. Vi hade faktiskt särskilda hearings på den här punkten. Frizonerna har blivit en viktig fråga, med all rätt, för näringsutskottet. Vi har från socialdemokratiskt håll velat markera en klar inställning redan från början.
Herr talman! Det är riktigt att vi i motionen pekar på åtgärder som vidtas i våra konkurrentländer, men precis som jag sagt förut, är det bara med några rader vi nämner frizonerna. Vi vet alldeles för litet om hur det här verkar, och det är detta vi vill få litet mer kunskap om.